Herr talman! Får jag säga till utri kesministern, när han talade om åtgärder mot Portugal, att vad jag efterlyste var att regeringen inte bara skulle vara villig att agera när FN:s säkerhetsråd hade beslutat, utan också ta egna initiativ. Nu framhåller utrikesministern att det är säkerhetsrådet som bestämmer. Ja, men säkerhetsrådets agerande påverkas ofta i hög grad av den opinion som utvecklas bland andra medlemmar i FN, och det är där som den svenska regeringen till att börja med skulle kunna sätta in sina krafter genom att arbeta för lämpliga initiativ. Därefter övergick utrikesministern till att tala om sydafrikaproblemet och om initiativ beträffande Sydafrikas apartheidpolitik. Men det var frågor som jag inte berörde, och där blev alltså utrikesministerns replik ett slag i luften. Vad u-hjälpen beträffar instämmer jag i att statsrådet fru Lindström gjorde en mycket god insats för att inom FN väcka förståelse för familjeplaneringen. Jag har också från denna talarstol flera gånger stött fru Lindström på den punkten. Kanske har hon till och med på ett stadium fått mera stöd från mitt parti än från det socialdemokratiska partiet. Detta innebär emellertid inte att jag är övertygad om att statsrådet fru Lindström alltid i FN har tillämpat de diplomatiska metoder som leder till de bästa resultaten. Men då det gäller ärligheten och energien i hennes strävan för familjepolitik i u-länderna, och att denna också har varit till nytta, instämmer jag med utrikesministern. Regeringen har nu kommit till den slutsatsen att man vill ha ett progressivt hjälpprogram för u-länderna. Ja, ett sådant program har behövts länge. Det är vad vi har efterlyst, medan regeringen har ansett att man kunde klara sig ändå. Och mittenpartiernas förslag till årets riksdag innebär just fullföljandet av det progressiva hjälpprogram som SIDA har utarbetat. Varför säger då regeringen att det visserligen behövs ett progressivt hjälpprogram men att det som finns för SIDAS del inte skall få utföras utan att man skall göra på något annat sätt? Statsrådet Nilsson, som är en van folketshusdebattör, talar om att visst begår man misstag men att jag låtsades som om jag aldrig skulle göra det. Nej, herr statsrådet, det var ett för enkelt knep. Visst har det gjorts misstag, och det har i viss mån varit ofrånkomligt. Men vad det gäller är den belysning som regeringspolitiken på detta område kommer i när den jämförs med förslagen från mittenpartiernas sida. Och vi kan påvisa att här hotar ett nytt misstag genom att en i viss mån planmässig och progressiv politik från SIDA:s håll möter hinder från regeringen, trots allt dess tal om planmässighet. Statsrådet säger: »Det är inte bara fråga om pengar.» Det är också en sådan där — förlåt uttrycket, herr statsråd — klyscha. Ingen har sagt och ingen har tänkt att det bara är fråga om pengar. Men utan materiella resurser, som pengar kan förvärva, är det inte lätt att göra vad vi vill göra. Dessa materiella resurser, är en av flera nödvändiga förutsättningar, och därför kommer man inte ifrån frågan om storleken av det anslag som SIDA har begärt genom att säga att pengar inte är allt. Herr Bohman talade så mycket om att samhällsförhållandena i u-länderna är det grundläggande och avgörande. Visst är det riktigt: Men om vi stöder kampen mot svälten, om vi stöder undervisning, utbildning och industriell utveckling i u-länderna, bidrar vi till att skapa sådana förutsättningar i uländerna, att de får större möjligheter att själva lösa de samhällsorganisatoriska problem som — det instämmer jag med herr Bohman i — är så grundläggande. Därför skall vi inte sitta och vänta på att dessa länder först skall lösa de samhällsorganisatoriska problemen och därigenom minska misstagen, utan vi skall inskrida med ett mångsidigt hjälpprogram. Herr talman! Statsrådet Nilsson pas sade på att säga någonting om att socialdemokratien när det gällde den inre demokratien hade gjort mer insatser än någon annan. Det ämnet faller egentligen utanför dagens debatt, herr statsråd, men får jag ändå erinra om att den svenska liberalismen har — därför att det är centralt för dess åskådning — ända sedan långt tillbaka på 1800-talet då man kunde börja tala om en sådan liberalism, konsekvent och målmedvetet arbetat för demokratien. Detta skedde under en period då socialdemokratien ännu var delad, då starka krafter inom socialdemokratien icke var demokratiska utan flirtade med tanken på proletariatets maktövertagande under icke helt demokratiska former. Vi är glada att det har skett en förändring i det avseendet, och bestrider inte att den är äkta.
Herr talman! Jag uttalade mig nog inte så kategoriskt som utrikesministern gjorde gällande för ett villkorslöst bombstopp. Jag sade att det förefaller som om man i ett bombstopp kunde se en möjlighet att öppna förhandlingsdörren, men jag tillade att det föreligger delade meningar om effekten. Den ena gruppen anser att ett bombstopp kan underlätta förhandlingar, den andra menar att det kan försvåra en försoning därför att bombstoppet utnyttjas för en militär uppladdning från Nordvietnams sida. Det var därför jag förde in i bilden att ett bombstopp skulle kompletteras med en internationell övervakning av vad som sker under den tid bombstoppet tillämpas. Jag tycker, vilket väl framgick av mitt anförande, att regeringsdeklarationen — liksom första delen av utrikesministerns kompletterande anförande rörande Vietnam — var riktig, och jag kan acceptera det mesta där. Men jag är inte riktigt lika villig att acceptera utrikesministerns konstateranden i slutet av anförandet. Det förhåller sig inte på det sättet att FNL bärs upp helt »av misär och utplundring», som utrikesministern gjorde gällande. Jag tycker att utrikesministern också bortsåg från att Förenta staterna började använda militära medel därför att våld och terror utövades i Sydvietnam med stöd av grupper och förband från Nordvietnam. Det var själva upprinnelsen till vad som sedan hänt. Sedan är jag mycket tacksam för den kompletterande, en timme långa regeringsdeklaration som utrikesministern lämnade i sitt andra anförande och där utrikesministern ytterligare behandlade både Europa och säkerhetsproblemen. Jag har inte på något sätt förnekat avspänningen i Europa mellan stormakterna, men jag har gjort gällande att så stora risker kvarstår att vi inte rimligen kan lägga upp en ny försvarspolitik. Det har kommit nya risker in i bilden. Ett starkt spänningsläge kan skapa stabilitet genom att de stora blocken står mot varandra, så låsta, att ingen vågar göra någonting, därför att om det händer något, utlöser det en världskamp. En lättnad i spänningsläget kan däremot skapa större rörelsemöjligheter och ökade partiella risker. Europa 1914 med alla dess statsbildningar var ett »riskabelt landskap», såsom utrikesministern är väl medveten om. Och situationen är nu den, att medan Tysklands delning av öststaterna betraktas som en förutsättning för avspänning, utgör denna delning ur motpartens synvinkel en grund för spänning och motsättningar. Så förhåller det sig också med de olösta tyska gränsproblemen och Berlinmuren. Jag menar alltså att så länge sådana stora risker finns kvar ute i Europa kan man inte ta europasituationen till utgångspunkt för en omläggning av vår försvarspolitik, även om det har inträtt en viss avspänning. Man kan inte se så optimistiskt på utvecklingen. Vi vet hur lättsinnigt man uttalade sig på ansvarigt håll 1914, några månader före världsbrandens uppblossande, och hur man uttalade sig i England t.ex. i slutet på 1930-talet inför en »avspänningssituation» som då troddes föreligga. De militära styrkorna i Europa är i dag starkare än någonsin tidigare. även om försvarets andel av bruttonationalprodukten på sina håll har sjunkit, har denna andel sjunkit också i Sverige. I fråga om värnpliktstidens längd leder Sverige inte heller kurvan, utan vårt land ligger därvidlag i botten. Vi har, slutade utrikesministern, inte gjort något annat än »stramat åt» ökningen av våra försvarsutgifter — vi kommer i stort sett att bibehålla vår försvarseffekt. Eftersom detta inte är en försvarsdebatt skall jag inte bemöta utrikesministern på den punkten; det får vi tillfälle till senare. Men beskrivningen är icke rättvisande. Vad slutligen gäller min kritik mot den tendens jag iakttagit att göra partipolitik av u-hjälpen, så är det ju på det sättet — som utrikesministern så skickligt nyss har framhållit — att vi famlar oss fram i fråga om u-landshjälpens uppläggning. Utrikesministern belyste också på ett alldeles utmärkt sätt den problematik vi härvidlag har att brottas med. Propositionen nr 100 för ett par år sedan är långtifrån sista ordet på detta område. Vi har från oppositionens sida, och inte minst från högerpartiet, år efter år begärt att man skall se över de principer som fastlades för ett par år sedan och sålunda försöka få fram en ny grundsyn på den svenska u-landshjälpen. Regeringen har emellertid avvisat dessa framstötar — den har inte varit intresserad av saken. När jag nu läser i tidningarna att utrikesministern själv är ordförande i en grupp inom det socialdemokratiska partiet, som skall dra upp riktlinjer för u-landshjälpen, frågar jag mig: Varför har man inte velat ta initiativet till en alla partier omfattande utredning av u-landshjälpens problematik? Varför skall första steget tas i det socialdemo kratiska partiet och inte av statsmakterna? Detta var anledningen till min kritik. Jag vidhåller den.

Herr talman! Utrikesministern tycks fortfarande vilja förbigå följande: Om regeringen säger att man nu skall skapa ett progressivt hjälpprogram, är detta något som länge begärts av oppositionen fastän regeringen inte brytt sig därom.

Detta är en helt annan sak än att säga att SIDA och dess föregångare i själva utförandet i de olika hjälpaktionerna inte kan ha undgått att göra misstag. Men bakom den saken kan regeringen nu inte krypa när den försöker förhindra att vi redan nästa år skall börja med den progressiva politik i större skala som SIDA redan har förberett. Jag vet inte om tiden tillåter mig att ta upp den sak som utrikesministern inte fattade. Frågeställningen är ju om vi är emot att utomstående makter använder våld för att stödja en minoritet i ett annat land och förhindra människorna där att själva bestämma över sitt eget styrelseskick. Frågan är då: Vad kan vi göra mot detta? Det är inte mycket Sverige kan göra utöver opinionsbildning. Hur kan då världen undgå en utveckling, där diktatur av olika slag tränger in för att ge stöd åt minoriteter i andra länder? På längre sikt kan man väl tänka sig en FN-styrka, men detta är tyvärr inte alls aktuellt. Då är frågan: Hur skall detta ske? Där föreligger ett problem för demokratierna i världen — jag talar nu inte om Vietnam, det vill jag understryka — och en risk för att den naturliga utveckling av demokratien som kan komma till stånd genom en fredlig tävlan hindras genom militära aggressioner från olika håll. Detta problem borde regeringen bidra till att belysa. Vad har regeringen att säga om ett så centralt problem som vägledning för en utrikespolitisk debatt, som utan att detta problem belyses blir något ensidig? På den frågan kanske utrikesministern vid ett annat tillfälle vill ge ett mera utförligt svar, om han inte är beredd att göra det i dag.

Herr talman! Sveriges förhållande till andra folk och stater kan bedömas från två synpunkter. Den ena är hur vi ser på dem. Den andra är hur de ser på oss. Författaren Göran Palm har i sin bok »En orättvis betraktelse» visat hur fruktbart detta andra betraktelsesätt är och hur nödvändigt. Vårt land har nyligen gästats av två delegationer från Portugal. Den ena som representerade diktatorn Salazar mottogs med officiell pompa och satt med i EFTA-staternas krets. Den andra delegationen som företrädde Patriotiska fronten mottogs med värme och sympati av partier, ungdomsförbund och fackliga organisationer. Hur kan de många som i Portugal under hårda villkor kämpar för ett demokratiskt styrelseskick, hur kan de som i Angola och Mocambique med vapen söker bryta det portugisiska koloniala förtrycket, hur kan alla dessa tänkas betrakta och bedöma dessa förhållanden mellan dem och oss? Hur ser de på den förstärkning av den fascistiska diktatorns makt som blir följden av den blomstrande EFTA-handeln? Vad anser de om parollen på den affisch som finns i många av våra butiksfönster: »EFTA betyder något för dig»? Vad betyder EFTA för de portugisiska patrioterna? Vad anser de om den växande inflyttningen av svenska företag i Portugal, som troligen innebär att den fascistiska regimen kan förlänga sina dagar? Anser de den svenska regeringens svar vägande när denna hävdar, att de internationella regler som vi biträtt förhindrar en statlig kontroll av kapitalexporten? Vad tycker patrioterna i Angola och Mocambique när de möts av eld från vapen som fraktats på Volvobilar eller av eld från fartyg som byggts på ett varv där Eriksberg och Kockum är stora delägare? Det är många frågor. Man kan inte begära att utrikesministern skall svara på dem alla.

Detta är en mycket praktisk fråga, eftersom resolutionen innehåller flera konkreta förslag. Brott mot mänskligheten är vad vi dagligen konfronteras med i nyhetsrapporterna. I Vietnam räknar den amerikanska generalstaben cyniskt med att 100 000 människor skall dödas i kriget under detta år. Det sägs inte uttryckligen om denna beräkning avser enbart sådana människor som mördas med avsikt. Till siffran måste kanske läggas de många som dödas av misstag. Nära gränsen till Laos ligger den lilla byn Lang Vej. I fredags bombades den av amerikanska stridsplan. Omkring 100 civilpersoner dödades och 200 skadades. Av misstag, meddelar de amerikanska militärmyndigheterna. Invånarna skall gottgöras med 50 dollar per död och 10—40 dollar per sårad! Hur ser de människor som lever i Vietnam på de värdeförhållanden för liv och död, som den västerländska civilisationen sålunda uppställer? Vi har, sägs det, rena händer. Vår regering uttrycker ånyo i dag sin oro över kriget i Vietnam och dess följder för befolkningen. Den anser det — enligt regeringsdeklarationen — »vara av avgörande betydelse att parterna verkligen lyckas övertyga varandra om uppriktigheten i sina avsikter». Men kanske ser de vietnamesiska patrioterna i syd och nord inte på samma sätt på problemen och på frågan om vår skuldlöshet. De svarar kanske att de i nuvarande läge är fullständigt övertygade om de amerikanska angriparnas avsikter och att bombade städer och byar, förstörda åkerfält och mördade människor i hundratusental tillräckligt demonstrerar detta. De svarar kanske att Vietnam är deras land och att allt de begär är att få leva i fred och i nationellt oberoende. De svarar kanske att problemet nu inte är nya förhandlingar, utan att förhandlingsresultaten från konferensen i Ge néve tillämpas. Och de ställer kanske t.o.m. frågor till oss, sådana som: Varför får vi inte större bistånd från ett land med så hög standard som Sverige har för att kunna hjälpa våra sårade och sjuka, för att bygga upp vad de amerikanska bombplanen slagit sönder? Varför uttalar inte Sveriges regering och riksdag ett klart och entydigt fördömande av det amerikanska anfallskriget? Vad menar egentligen den svenske statsministern när han vädjar till lord Russells tribunal, som avser att objektivt undersöka uppgifterna om amerikanska krigsförbrytelser i Vietnam, att inte välja Sverige som plats för vittnesförhör? Varför erkänner den svenska regeringen marionetten Ky i Saigon, men vägrar att erkänna regeringen i Nordvietnam? Det är många frågor som reser sig också i detta sammanhang. Jag skulle av utrikesministern vilja ha svar på två konkreta spörsmål.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 När kommer regeringen med förslag om kraftigt ökade svenska hjälpinsatser? För det andra: I andra kammarens utrikesdebatt i mars förra året sade utrikesministern, att regeringen kan komma att ompröva sin ställning till erkännande av Nordvietnam. Är inte tidpunkten nu mogen för att göra detta? Om regeringen icke vill ändra sin ståndpunkt, vilka är de bärande skälen? Utrikesutskottet har tyvärr ställt sig kallsinnigt till de bägge motionerna, från kommunister och från centerpartister, om erkännande av Nordvietnam. Det skäl utskottet anför är att det »i vietnamfrågans nuvarande ömtåliga lä ge finns risk för att upprättandet av diplomatiska förbindelser med Nordvietnam kan misstolkas och vålla svårigheter». Det krävs att utskottet talar rent språk på denna punkt och inte döljer sig bakom kryptiska uttalanden. Alltså: Vilken makt eller vilka makter kan »misstolka» ett svenskt erkännande av Nordvietnam? Befolkningen i Nordvietnam? Knappast. Den övervägande befolkningsmajoriteten i Sydvietnam? Troligen inte. General Ky, som sitter i Saigon på amerikanska bajonetter? Misstolka behöver han väl inte göra, men han kan ju möjligen förstå vad vi menar. Regeringen i Washington? Samma sak. Ett erkännande kan »vålla svårigheter», anför utskottet vidare. För vem och organiserade av vilka? Kan Nordvietnam eller FNL vilja orsaka svårigheter för oss, därför att vi erkänner Nordvietnam? Det tror ingen på. Det måste således vara den andra parten i kriget som vi skall frukta. Menar utrikesutskottet att vi inte kan erkänna Nordvietnam, därför att general Ky och president Johnson kan »misstolka» detta, menar utskottet att Förenta staterna hotar med att ställa till svårigheter för oss, om vi skulle behandla Nordvietnam och Sydvietnam likvärdigt? Det har tidigare påståtts att ett svenskt erkännande av Nordvietnam skulle försvåra för Sverige att eventuellt uppträda som medlare. Förutsättningen för att medla är väl snarare att man erkänner de bägge parter det är fråga om. Det är alldeles klart att vi ibland grips av förlamning inför det fasansvärda som försiggår i Vietnam, i Sydafrika, i de portugisiska kolonierna. Kan vi verkligen göra någonting för att ändra utvecklingen? Första förutsättningen är insikt om vad som verkligen försiggår och om de bakomliggande sammanhangen. Jag återvänder till regeringsdeklarationen, som när det gäller en lösning av vietnamfrågan tar sin utgångspunkt i konstaterandet att al la i konflikten inblandade vid olika tillfällen förklarat sig eftersträva fred. Ja, det gjorde också Hitler under sitt långa erövringsoch utrotningskrig mot Europas folk. Man kan alltså inte lita enbart till deklarationer, utan måste se till handlingarna. Och då förefaller den amerikanska avsikten vara att till varje pris söka vinna detta anfallskrig. Det har talats om att man är beredd att stanna i tio år och sätta in de ytterligare truppstyrkor som kan behövas. Förenta staternas handlingar under den senaste tiden tycks bekräfta denna uppfattning. Man återupptog bombningarna trots de möjligheter som tycktes föreligga att starta en diskussion, och man har intensifierat kriget mot Nordvietnam genom beskjutning med artilleri över gränsen och från flottstyrkor. Om amerikanerna eventuellt går till förhandlingsbordet är det utifrån styrkans position, därför att de anser sig överlägsna. Vad Sverige och alla vi enskilda kan göra i ett sådant läge är att ännu klarare ta ställning mot det amerikanska angreppskriget. Vi bör säga vår mening att det handlar om ett angreppskrig och fördöma det. Vi bör kräva — och på denna punkt accepterar jag regeringens position — att Förenta staterna inställer sina bombningar av Nordvietnam. Det bör efter denna debatt observeras av amerikanerna, vilket utrikesministern redan har framhållit, att samtliga politiska partier i vårt land, således numera även högerpartiet, står bakom kravet att Förenta staterna omedelbart inställer bombningarna. Vi bör vidare öka våra insatser för materiell hjälp till FNL och Nordvietnam. Vi bör erkänna Nordvietnam och knyta förbindelser med Nationella befrielsefronten. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att ytterligare understryka den djupa klyfta som i debatten i dag har avslöjats i de bägge mittenpartier nas syn på avgörande internationella frågor. Såvitt jag förstår har herr Hedlund en realistisk syn på vietnamfrågan. Han har här betonat att FNL måste betraktas som en självständig politisk maktfaktor och inte som ett bihang till regeringen i Hanoi. Han har också framhållit, att motsättningarna och jäsningarna är en produkt av social oro, en följd av rådande missförhållanden. Herr Ohlin å andra sidan är fortfarande fången i det kalla krigets kategorier och anser att hela världsutvecklingen handlar om en kamp för demokrati, d.v.s. enligt hans uppfattning kapitalistiska samhällsförhållanden. Han betraktar Kina som den store busen, vars politik skapar risk för världskrig. Detta är med förlov sagt en något onyanserad bild. Anser då herr Ohlin och folkpartiet att Förenta staterna utbreder demokratien i Vietnam eller hur får man över huvud taget händelserna i Sydöstasien att passa in i det schema som herr Ohlin här upplinjerat för oss? Anser herr Ohlin och folkpartiet att CIA:s verksamhet, dess nyligen avslöjade infiltration i en rad organisationer, varvid också svenska organisationer är berörda, är ett led i kampen för demokratien? Var det i demokratiens namn som mellan en halv och en miljon människor för inte så länge sedan mördades i Indonesien, det största folkmordet sedan det nazistiska utrotningskriget i Europa? När det gäller Indonesien ser herr Ohlin bara att Kinas möjligheter har minskats genom denna utveckling — detta är sannerligen avslöjande. Herr talman! Även beträffande förhållandena i Sydafrika och befrielsekriget i Angola och Mocambique är det nödvändigt med klarare ställningstaganden av vårt land. Vi hamnar i en hycklande och ohållbar position om vi å ena sidan i ord fördömer rasförtrycket och den portugisiska kolonialpolitiken, men å andra sidan låter apartheidregimen i Sydafrika och den fascistiska regimen i Portugal dra fördel av ekonomiska åtgärder från svenskt håll. Det är alltså nödvändigt att komma fram till ett sådant system, att svenska investeringar i utlandet prövas av statsmakterna. Om det krävs ändring av reglerna i internationella överenskommelser som vårt land biträtt för att möjliggöra en sådan realprövning är det hög tid att göra dessa ändringar. Enskilda kapitalisters vinstintressen kan inte längre få trumfa över riktlinjerna i Sveriges utrikespolitik såsom dessa utformats av regering och riksdag. Vad speciellt beträffar Portugal så bör varje tillfälle — inom och utanför EFTA — användas för att utöva påtryckningar som kan bli ett stöd för den demokratiska oppositionen inom landet och för den nationella befrielserörelsen i kolonierna. Med stor tillfredsställelse har jag givetvis noterat förklaringen i regeringsdeklarationen, att regeringen nu avser att utforma ett progressivt u-hjälpsprogram. Saken intresserar mig så mycket mera som jag för egen del vid årets riksdag tillsammans med några andra undertecknat en motion med synpunkter på hur den svenska biståndspolitiken bör förändras och med förslag om en utredning i denna fråga.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 Jag tycker att det är glädjande att utrikesminister Nilsson i sin förklaring har betonat att dessa stora problem är 'de avgörande i u-landspolitiken. Men det är också självklart att motionen tar upp frågan om u-landsbiståndets storlek liksom det viktiga problemet om dess former. En prövning av u-landspolitikens effektivitet bör nu ske. Det bör uppmärksammas att en väsentlig kritik riktas mot att bistånd ges till reaktionära regimer eller i övrigt på sådant sätt, att det inte kommer de verkligt behövande till godo utan rinner bort. Jag förutsätter att alla dessa problem kommer att behandlas när regeringen nu skall utforma ett progressivt u-hjälpsprogram. Även i ett annat avsnitt har jag tolkat regeringsdeklarationen optimistiskt. Det gäller vad däri sägs om insatser för att uppnå en varaktig avspänning i Europa. Jag anser det positivt att regeringen där i princip säger sig acceptera tanken på en europeisk säkerhetskonferens. Även andra möjligheter för att utvidga kontakterna mellan öst och väst bör givetvis utnyttjas. Särskild betydelse bör tillmätas utvecklingen av handeln. Utrikeshandeln med de socialistiska staterna är fortfarande mycket liten. Det borde finnas möjligheter för en betydande utveckling på detta område. Jag hoppas bara att inte övriga åtgärder på marknadsområdet skall bli ett hinder för en ökning av utrikeshandeln med de s.k. öststaterna till en nivå som svarar mot ländernas ekonomiska utveckling. De europeiska säkerhetsfrågorna domineras alltjämt av den tyska frågan. Det töväder som smält det kalla krigets isstoder och börjat upplösa militärblocken har ökat förutsättningarna för att skapa ett säkerhetssystem för hela Europa. Det finns emellertid två förutsättningar för en stabilisering i Mellaneuropa och därmed i hela Europa, vilka det är viktigt att påminna om. Den ena är accepterandet av att det finns två tyska stater. Den andra är erkännandet av de nuvarande gränserna, d.v.s. framför allt av Oder-Neisselinjen. Om dessa bägge förutsättningar icke erkänns försvåras i hög grad möjligheterna att nå avspänning i Europa. När det gäller den viktiga frågan om åtgärder för att få till stånd militär nedrustning och förbud mot kärnvapen har jag många gånger tidigare utvecklat vårt partis synpunkter. Vi understöder energiskt all verksamhet i detta syfte. Jag har på denna punkt inte mycket att tillägga utöver vad som redan sagts. Jag vill bara uttala förhoppningen att regeringen i kärnvapenfrågan nu kommit fram till den ståndpunkten, att vårt land definitivt sagt nej till produktion eller inköp av kärnvapen.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för att han svarat på mina frågor. Jag vill emellertid göra några kommentarer till vad han har sagt. Resolutionen i FN, som behandlades den 12 december och som gällde ett fördömande av den portugisiska kolonialpolitiken, innehöll en rad olika paragrafer. Den hade tidigare behandlats i FN:s förvaltarskapsutskott. Enligt en redogörelse som har lämnats av kungl. utrikesdepartementet om FN:s generalförsamling förra året lade det svenska ombudet ner sin röst i fråga om en rad av dessa olika paragrafer.

Jag har mycket svårt att förstå skälen till att den svenske delegaten lade ned sin röst i dessa fall, och jag skulle vara tacksam för en ytterligare förklaring av utrikesministern på den punkten, Beträffande vietnamfrågan finns det en rad saker att tillägga. Jag skall börja med vad utrikesministern tog upp senast, nämligen frågan om erkännande av Nordvietnam. Jag vill erinra om att Sveriges ståndpunkt i FN före 1960 var att icke rösta för upptagande av Sydvietnam. 1960 ändrade man plötsligt ståndpunkt. Den svenske delegaten hänvisade till den s.k. universalitetsprincipen. Det är naturligtvis en mycket fin princip, men den har inte hindrat att Sverige avstått från att stödja kravet om att Nordkorea skulle bli medlem av FN. Denna universalitetsprincip, som alltså innebär att vi skall erkänna alla stater, hindrar oss fortfarande från att diplomatiskt erkänna Nordkorea, Nordvietnam och Östtyskland, d. v. s. Tyska demokratiska republiken. Jag tycker att det är en mycket egendomlig tillämpning av en universalitetsprincip när man vägrar att använda den för stater som ligger i öster eller norr men tillämpar den på stater som ligger i väster eller söder, vilket man har gjort i fråga om samtliga dessa tre delade länder — Korea, Vietnam och Tyskland. Jag skulle gärna vilja veta hur utrikesministern motiverar en sådan speciell och mycket konstig tillämpning av universalitetsprincipen. I fråga om lord Russells tribunal delar jag inte utrikesministerns och statsministerns värdering att den, som Torsten Nilsson sade, inte skulle gagna saken, d. v. s. strävandena att skapa fred i Vietnam. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att få till stånd en ännu mera omfattande opinionsrörelse, som riktar sig mot det amerikanska anfallskriget. Det är givet att man om möjligt skall ta hänsyn till förklaringar om att den ena eller andra staten är anhängare av fred, att man skall ta fasta på fredsviljan. Men om det nu förhåller sig så, att fredsviljan bara kommer till uttryck i ord och i verkligheten inte finns, hur skall man då ställa sig? Skall man fortfarande tro på denna fredsvilja när den faktiskt beledsagas av aggressionshandlingar? Då kommer man väl fel i politiken och kan inte ge det bidrag som skulle vara nödvändigt för att skapa fred. Vad gäller tribunalen anser jag för min del att den utsedda juryn och undersökningskommissionerna har en sådan sammansättning, att det skapats garantier för objektivitet vid undersökningen av de amerikanska krigsförbrytelserna. Jag vänder mig bestämt mot uppfattningen att upprättandet av denna tribunal skulle leda till en skärpning av motsättningarna och vara skadligt därför att tribunalen skall granska amerikanska krigsförbrytelser. Det är krigsförbrytarna och deras gärningar som vållar skador och skärper motsättningarna, inte de människor som kritiserar och motarbetar krigsförbrytarna. Jag tror att man för att kunna orien tera sig i vietnamfrågan hela tiden måste ha klart för sig att den ena parten i Vietnam, nämligen de amerikanska militärstyrkorna, kommer från utlandet och är angripare i detta krig. Jag kan för min del inte karakterisera den amerikanska insatsen som annat än anfallskrig, och då återstår frågan: Hur talar man angripare till rätta? Jag tror att den insats vi därvidlag kan göra måste bestå i att vi ger uttryck för vår opinion på ett ännu mer kraftfullt sätt än vi hittills förmått göra.

Herr talman! Vår diskussion, herr utrikesminister, handlar just om vad som är realism i dessa frågor. Det är på den punkten som vi tydligen har litet delade meningar. Om jag först får återvända till frågan om de portugisiska kolonierna, rörde det sig inte i FN:s generalförsamling eller i förvaltarskapsutskottet om att FN skulle besluta att NATO inte skulle sända trupper till en av sina medlemmar utan om att rikta en uppmaning till NATO att inte göra detta. Det är en viss skillnad. FN kan givetvis inte besluta vad NATO skall göra. Utrikesministern kan = naturligtvis hävda att en sådan uppmaning inte skulle ha gett något resultat. Ett faktum är dock att detta konkreta förslag fanns och att Sverige tog ställning till det på det sättet att vi lade ned vår röst. Många stater röstade som bekant för resolutionen — jag har inte det exakta antalet, men det var en stor majoritet — medan Norden som helhet lade ned sina röster på denna punkt. Jag undrar vad de som slåss mot det portugisiska kolonialförtrycket i Angola och Mocambique anser om detta ståndpunktstagande. På samma sätt förhåller det sig i tribunalfrågan. Den svenska regeringens telegram — eller möjligtvis herr Erlanders privattelegram — innebar också ett ståndpunktstagande i det faktiska läge som rådde, Jag behöver lika litet som Torsten Nilsson någon tribunalundersökning för att vara Övertygad om vidden av de amerikanska krigsförbrytelserna i Vietnam. Här gäller det emellertid att försöka göra en objektiv, vetenskaplig undersökning av vad som har förekommit, medan vi måste bygga våra intryck på vad som meddelas i pressen, i TV och i böcker och annat som vi kan läsa. En sådan undersökning skulle utan tvivel vara av stort värde, bl.a. ur vetenskaplig synpunkt, men också därför att den skulle ge ökat material för den propagandaverksamhet som både utrikesministern och jag är intresserade av. Statsministerns vädjan till tribunalkommittén att icke förlägga ett vittnesförhör hit till Sverige fick i det faktiska läget karaktären av ett ståndpunktstagande mot tribunalens undersökningar, och det är därför jag anser att den var beklaglig.
Herr talman! Den stora enigheten i de väsentliga utrikespolitiska frågorna som råder i vårt land gör att man knappast har räknat med några dramatiska uppgörelser i dag. Enigheten manifesterar sig också i en mycket stor uppslutning kring regeringsdeklarationen. Herr Bohman kunde i förmiddags säga att han inte funnit något i regeringsdeklarationen som utmanar till polemik. Som 1edamöterna har sett har man ibland på TV-skärmarna fått sätta upp anslag om att det är en utrikespolitisk debatt som pågått. Jag vill, herr talman, bara göra ett par allmänna reflexioner. Jag vill ta upp en fråga som inte nämnts i deklarationen, nämligen den betydelsefulla frågan om FN:s fredsbevarande operationer, som naturligtvis inte bara är en fråga om finansiering av dessa operationer utan som är vida mer invecklad än så. Jag beklagar att det ännu inte varit möjligt att lösa frågan om FN:s fredsbevarande operationer. Visserligen har man, som vi alla vet, lyckats slingra sig ur det dödläge, som förlamade den nittonde generalförsamlingen i FN, genom att låta de nationer som i säkerhetsrådet inte röstat för FN:s ingripande också slippa ifrån obligatorisk betalning för operationernas kostnader. Men den ordningen är inte tillfredsställande och kan komma att sätta FN på nya hårda prov. En del talare vid årets generalförsamling — en del mycket framstående sådana — trodde att inga fredsbevarande operationer skulle behöva sättas i gång på mycket länge. Men detta får betraktas som fromma önskningar. Vi vet att allting kan hända när det t.ex. gäller FN:s mandat över Sydvästafrika, för att nämna endast ett enda riskmoment. Om FN skall kunna sätta kraft bakom sina resolutioner i sydvästafrikafrågan, om världsorganisationen skall kunna hjälpa till när en politisk konflikt hotar att övergå i en väpnad, då måste FN kunna skicka ut bevakningsstyrkor, som i ett kritiskt läge kan upprätthålla ordningen. Sådana fredsbevarande operationer måste ha hela FN bakom sig, och de måste också solidariskt betalas av medlemsnationerna. Att det är en mycket svår fråga har framgått med önskvärd tydlighet. Sverige ingår nu i den kommitté av 33 stater, som skall försöka finna en lösning på frågan, och vi får hoppas att vår FN-ambassadör får framgång i sitt arbete i denna kommitté. Att bestämma hur FN:s fredsbevarande operationer skall organiseras och finansieras är, såvitt jag förstår, en av de mest avgörande frågorna för FN. En annan fråga som intog en mycket framskjuten plats vid årets generalförsamling var av naturliga skäl nedrustningsfrågan. Att man därvid i huvudsak ägnade sig åt frågan om ickespridning av kärnvapen är naturligt. Det är också naturligt, bl.a. med hän syn till Sveriges roll i sammanhanget, att regeringsdeklarationen ägnar så stort utrymme åt denna betydelsefulla fråga. Vid FN:s generalförsamling i höstas antogs en resolution, vari man vädjade till medlemsstaterna att vidta alla nödiga åtgärder för att snarast möjligt få ett avtal till stånd. Vidare förband sig medlemsnationerna att avstå från varje handling som kunde befrämja spridningen av kärnvapen eller som kunde hindra slutandet av ett avtal om ickespridning. På bl.a. svenskt initiativ tillfogades även ett påpekande om den ömsesidiga balansen mellan kärnvapenmakters och icke-kärnvapenmakters åtaganden. Vid de pågående förhandlingarna i Genéve har den svenska regeringen — som vi kunnat läsa i regeringsdeklarationen och fått höra i dag — presenterat sitt förslag till »paketlösning». Vid sidan av ett avtal som hindrar kärnvapenspridning eftersträvar man från svensk sida ett fullständigt provstoppsavtal samt ett avtal om produktionsstopp för kärnvapenmaterial. Ett sådant avtal skulle binda även kärnvapenmakternas handlingsfrihet och hejda det fortsatta uppbyggandet av arsenaler. Vi har den uppfattningen, som delas av flera icke paktanslutna länder, att det inte är riktigt att sluta ett avtal som alltfort tillåter de stater som har kärnvapen att fortsätta med t.ex. underjordiska prov och tillverkning av kärnvapen. Det måste skapas en godtagbar balans mellan kärnvapenmakternas och andra staters ömsesidiga ansvar och skyldigheter i nedrustningshänseende. Den svenska »paketlösningen» skulle därvid, som framgått av utrikesministerns anförande, inte bara innebära en motprestation från stormakternas sida till de icke kärnvapenägande nationerna utan möjligen också kunna utgöra ett steg på vägen mot nedrustning. Det råder ingen tvekan om att dessa de icke kärnvapenägande nationernas önskemål är väl motiverade och att man hela världen över skulle hälsa ett tillmötesgående på dessa punkter från supermakternas sida — d. v. s. Sovjet och Förenta staterna — med stor tillfredsställelse. Det svenska initiativet bör inte ha kommit som en överraskning för deltagarna i Geneve — den svenska ståndpunkten har ju klargjorts ingående vid flera tillfällen i FN. Det är tydligt att det i pressen här hemma har uppstått en del missförstånd om den svenska inställningen. Enligt min mening undanröjer regeringsdeklarationen och utrikesministerns inlägg dessa missförstånd. I deklarationen slås fast, att vårt land skall ge sin fulla medverkan till att de möjligheter att uppnå ett icke-spridningsavtal som den nuvarande förhandlingssituationen erbjuder blir tillvaratagna. En annan ståndpunkt vore helt orimlig. Det skulle strida mot hela vår politik i denna fråga, om vi i slutomgången skulle bli den part i förhandlingarna som försenar eller förhindrar ett avtal om icke-spridning. Ett avtal om icke-spridning är ändå ett steg på vägen, om inte till nedrustning så dock till det minimum av samförstånd mellan länderna, utan vilket ingen fred och ingen nedrustning kan fås. Det är bättre än inget avtal alls. Vi bör givetvis starta arbetet i Geneve med att enträget försöka att uppnå en lösning enligt vårt förslag, med andra ord spänna bågen så långt det går, dock inte så långt att den brister. Jag tycker att våra sakliga argument är så starka att vi inte behöver hota med någonting annat. Herr talman! Det har här i debatten sagts en hel del om Vietnam, och jag anser att jag bör göra några påpekanden för den grupp jag här företräder. I alla världens länder, även gentemot USA vänskapligt sinnade, demonstreras det mot och vädjas det till USA att upphöra med bombningen i Vietnam. I FN riktas uppmaningar till USA att USA skall ta det första steget i riktning mot en avspänning, utan vilken inga förhandlingar kan upptas. I stället för en nedtrappning av kriget får vi en upptrappning, i stället för förhandlingar får vi ytterligare bombningar. Man kan naturligtvis i debatten säga att det krävs eftergifter från båda parter för att nå en fredlig lösning. Det är ju en helt naturlig sak, men just nu gäller det att få till stånd förhandlingar. Mot den bakgrunden tycker jag att herr Bohmans anförande var mycket klarare och entydigare än det anförande herr Ohlin höll. Herr Ohlin accepterar visserligen att de amerikanska bombningarna bör upphöra, men anför också såsom beklagligt att Nordvietnam vägrar att ens antyda möjligheten av att man därefter skall kunna delta i en parallell minskning av krigsansträngningarna.

Situationen är dyster, det vet vi alla, och U Thant är tydligen mycket pessimistisk om utgången. Han säger i ett uttalande i söndags i en tidning i London: »Den fundamentala förutsättningen för meningsfulla överläggningar är ett upphörande med bombningen i Nordvietnam. Det är en åsikt jag förfäktat i över ett år och den står jag fast vid.» Den socialdemokratiska riksdagsgruppen står helt bakom U Thant och den talar utan tvekan på övervägande delens av det svenska folket vägnar. Det behövs inga långa utläggningar från Övriga partiers sida. Står man bakom <sgeneralsekreterare U Thant säger man detta klart och entydigt. Såsom också herr Hedlund framhöll i sitt anförande är U Thant för dagen utomordentligt pessimistisk. Detta bottnar ju i att USA i stället för att upphöra med bombningarna har ökat sin krigsaktivitet där borta. Det är inte så som den amerikanske ambassadören i Sverige har sagt, att känslorna fördunklar svensk vietnamdebatt; men väl påverkar de den.

Utrikesminister Torsten Nilsson hävdade i FN i höstas i ett anförande som jag hade tillfälle att lyssna till, att ett bombstopp kan vara nyckeln till en fredlig lösning i Vietnam, och en klar och entydig opinion i vårt land lämnar säkert inte USA helt oberört, i synnerhet som denna opinion delas med den överväldigande delen av världens länder. Av de 108 statsrepresentanter som talat i FN uttalade sig det överväldigande flertalet på samma sätt som den svenske utrikesministern gjorde. Eftersom vi, herr talman, i en snar framtid skall diskutera u-hjälpen, skall jag nu inte ta upp de problem som världssvälten och befolkningsexplosionen skapat. Jag vill bara ta upp två frågor. Herr Ohlin anklagade i sitt anförande vårt parti och regeringen för underlåtenhetssynder då det gällde att upplysa allmänheten om den humanitära innebörden av u-hjälpen. Jag vågar påstå att detta är en felaktig beskrivning. Inom vårt parti, inom vårt ungdomsförbund och inom vårt kvinnoförbund och broderskapsrörelsen har pågått och pågår en intensiv utåtriktad debatt om u-hjälpens humanitära sida, men framför allt en debatt om u-hjälpens praktiska sida. Vi bör göra klart för det svenska folket att en effektiv u-hjälp kommer att kosta avsevärt mer än vad man eventuellt föreställer sig. U-länderna blir nämligen inte hjälpta bara med humanitärt medlidande, utan de behöver läkare, tekniker, lärare, jordbruksexperter o. s. v., och de vill också ha hjälp med välplanerade realistiska projekt. I den debatt som skall komma i denna fråga om någon vecka hoppas jag att det skall bli tillfälle till ytterligare belysning av en del av de frågor som har ställts här i dag och de påståenden som har gjorts. Herr Hedlund talade om misstanken, att man på sina håll inte på ett riktigt sätt brukar de u-hjälpsprojekt och det material som sänds ut. Även de inlägg som gjordes av herr Ohlin bör granskas närmare. Han påstår sålunda, att alla möjligheter till ett progressivt u-hjälpsprogram nu har avskurits. Också en del påståenden som har förekommit i pressen skulle jag önska att herr utrikesministern toge upp till närmare granskning vid detta tillfälle. Man påstår sålunda, att vi sitter och ringer runt till u-länderna och beklagar att vi inte kan fullgöra våra åtaganden och infria våra löften till dem. Vår grupp ansluter sig helt till regeringens ståndpunkt, sådan den tar sig uttryck i regeringsdeklarationen i dag, att vår medverkan krävs i växande grad i det internationella u-hjälpsarbetet. Slutligen vill jag ta upp en enda sak inom detta väldiga problemkomplex som inte så ofta har diskuterats i vårt land men väl inom FN. Det gäller kapitalflödet från u-länderna till industriländerna — ja, just kapitalflödet från u-länderna till industriländerna! Vi tillför trots allt genom bidrag och lån uländerna en hel del resurser, men samtidigt förs kapital ut därifrån, både av inhemska och utländska ägare. Man vet för närvarande inte hur stor den strömmen är, och det är måhända ovisst om man kan få ett exakt mått på denna kapitalström. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på att FN:s generalförsamling i höstas bedömde denna fråga så angelägen, att den beslutade att uppdra åt generalsekreteraren att framlägga en rapport om åtgärder för att begränsa eller minska kapitalutflödet från u-länder till i-länder. Vi bör vara på det klara med att kapitalägarna i u-länderna, vare sig de är bosatta där eller ej, inte alltid känner solidaritet med det fattiga folket i landet, utan fastmer tänker på de pengar de förtjänar och vilka de ofta föredrar att placera i rika länder med större politisk stabilitet. Att jag här tar upp denna detaljfråga beror inte på att jag därmed vill motivera ett mindre svenskt bistånd till uländerna. Tvärtom gäller det att se till att de fattiga folken får del av det välstånd som jorden kan erbjuda. För att nå det målet är det säkert nödvändigt att stora sociala och politiska förändringar sker i de länderna. Det räcker säkert inte med ett progressivt u-hjälpsprogram utifrån, utan det fordras också sociala och politiska förändringar i dessa länder.
Herr talman! Jag hade tänkt att i detta inlägg, som ju blir det första efter gruppledarnas, i främsta rummet ta upp vietnamfrågan ur olika aspekter och även säga några ord om tysklandsfrågan. Det är närmast en truism att säga att det är ett brutalt och grymt och mycket smutsigt krig som äger rum därnere i de sydöstasiatiska djungelområdena. Ingen i vår världsdel talar ju längre om — det är närmast ett historiskt faktum — ett förhärligande av kriget som uttrycksform. Vi anser det över huvud taget avskyvärt, vedervärdigt och som ett brott mot mänskliga värden. Det är väl bara borta i vissa delar av Asien, i Kina t.ex., som ungdomen fostras till en tro på kriget som livsform och även uppfostras till ett hat mot verkliga eller förmenta motståndare. Jag delar herr Hermanssons indignation över de massmord som har ägt rum 1 Indonesien — jag har i andra sammanhang uttalat den meningen — dessa massmord på s.k. kommunister, som rört sig inte bara om tusentals människor utan om tiotusentals och ändå flera. Massmord är avskyvärda vilka det än gäller. Man kan emellertid gå vidare.

Men det talar man mycket tyst om, trots att det finns många dokumentariska bevis för denna aggression. Man skulle också kunna anföra åtskilliga bevis för att krigföringen från Hanois och FNL:s sida visar drag av en brutalitet som är skrämmande för våra begrepp. Det har framförts alldeles för få vittnesbörd om detta i den svenska pressen och i de svenska massmedia. Men det kommer inte att bli svårt att tillhandahålla sådana bevis. Man frestas till den slutsatsen att respekten för människoliv och människolivets okränkbarhet är en helt annan i dessa länder än i det som vi kallar västerlandet. Det är väl också en självklarhet att upprepa att vi alla i första hand önskar ett vapenstillestånd i Sydvietnam och därefter fred. För att det skall bli en fred fordras det åtminstone deltagande av två parter.

Jag tror det skulle vara en angelägen uppgift för dessa personer, av vilka många kallar sig pacifister, att söka övertyga sina vänner inom FNL och i Hanoi om nödvändigheten att visa någon form av verklig fredsoch förhandlingsvilja — men det vill man inte. Vad man här syftar till är en hatkampanj, utbredd över stora delar av världen, mot Förenta stalerna och Förenta staternas politik samt dess samhällssystem över huvud taget.

Det finns en liten grupp medborgare i Förenta staterna, troligen uppgående till 10—15 procent, som hävdar att Förenta staterna inte längre skall lägga sig i världens affärer ty För enta staterna är sig självt nog och kan leva inom de egna gränserna. Vi bör dock komma ihåg att en sådan utveckling, ett Förenta staterna som drar sig bort från Asien och Europa, kan innebära en utomordentligt farlig utveckling för vår egen världsdel. Fastän jag väl vet att tacksamhet inte hör till det som brukar erkännas i politiken kan man väl ändå inte underlåta att säga, vilket också framförts av en föregående talare, att vi har haft anledning att under de senaste årtiondena hysa en djup och varaktig tacksamhet mot Förenta staterna. Förenta staterna ingrep under det första världskriget och räddade oss från den tyska nationalismen — kaiserismen. Förenta staterna ingrep ännu mer effektivt under det andra världskriget och räddade oss från det fruktansvärda barbari som den tyska nationalsocialismen utgjorde. Jag har inte kunnat underlåta att med ett par ord beröra just den sidan av saken och erinra om i vilken tacksamhetsskuld vi står till detta väldiga land. Sverige har fört en neutralitetspolitik, som innebär alliansfrihet i fred — och neutralitet i krig — en politik som jag har understött i alla år. Jag tror att detta är en politik som vi bör vara tacksamma för, och jag tycker det finns all anledning att fortsätta med den. Den har givit oss denna särställning, som vi delar med blott ett fåtal länder, en internationell position och en goodwill som vi inte får äventyra. Det var inte enbart Dag Hammarskjölds personliga kvalifikationer som gjorde att han kallades till FN:s andre generalsekreterare, utan det var också det faktum att han kom från Sverige. Sverige har haft många viktiga internationella uppdrag: i Kongo, på Cypern och annorstädes, och svenska jurister och diplomater har engagerats i förlikningsoch skiljedomsuppdrag litet varstans ute i världen. Denna position och detta anseende måste vi utan tvivel vara måna om att bevara.

Inte för att jag tror att Sverige kan spela så stor roll som medlare eller som initiativtagare till en medling mellan de stridande parterna! Men den dag kommer väl ändå då krigshandlingarna har inställts och då det kan hända att parterna funderar på att vända sig till oss för att få experter av olika slag, experter som kan komma att spela en stor roll. Men detta kommer att ske endast under förutsättning att de svenska statsmakterna inte genom uttalanden och åtgärder har tagit ställning för den ena sidan och därigenom komprometterat vårt land. Jag kan förstå regeringens deklaration när det gäller en begäran att inställa bombningarna över Nordvietnam. Regeringen har härvidlag inte bara stöd av generalsekreterare Thant utan har nu i dag fått förmånen av stöd även av herrar Ohlin, Hedlund och Bohman. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på ett uttalande som herr Hedlund gjorde. Jag vill i likhet med herr Hermansson säga — det är väl nästan det enda instämmande jag vill göra med herr Hermansson i denna debatt — att herr Hedlunds uttalande utmärkte sig för stor realism. Jag delar herr Hedlunds uppfattning, att det nog blir nödvändigt att ha FNL-organisationen med vid förhandlingsbordet. Herr Hedlund sade även en annan sak som jag skulle vilja understryka. Han uttalade en viss skepsis beträffande våra möjligheter att genom uttalanden av det här slaget nå något resultat. Om det i en framtid skall bli fred i Vietnam så skommer det enligt min uppfattning att vara resultatet av mycket hemliga diplomatiska överläggningar mellan Förenta staterna och Hanoi, förhandlingar som tydligen nuredan pågår i olika städer och i olika sammanhang. Jag tror inte att den hemliga diplomatien, som man tidigare så skarpt kritiserat, är alldeles ur vägen i sådana här sammanhang.

Det finns en sak som talar för Förenta staterna i den väldiga dialog som pågår, och det är att Förenta staterna är en demokratisk stat. Vad är det som kanske framför allt utmärker en demokratisk stat? Jo, att det existerar yttrandefrihet inom det egna landet. Det viktigaste kriteriet på demokrati är väl just att medborgarna har rätt att fritt framföra sin kritik mot de styrande. Jag tycker att det är ett ganska märkligt faktum att Förenta staterna, som offrar tusentals av sina egna söners liv 1 detta krig, medger en mycket fri debatt inom det egna landet. Det är en styrka hos detta land som icke har någon motsvarighet på östsidan. Herr Hermansson citerade några orättvisa betraktelser som hade gjorts av en av dessa i utrikespolitiska spörsmål mycket sakkunniga författare. De var förvisso orättvisa! Jag har aldrig hört maken till det politiska tungomålstalande som bedrivs på den där kanten som kallas den yttersta vänstern och som herr Hermansson nu solidariserar sig med. Man säger att det inte spelar så stor roll vilken regim ett land har, om det är en ensam diktator, som i Kina t.ex., eller en klick av diktatorer, en partidiktatur — huvudsaken är att man handlar så att man gagnar folkets intressen. Alla självhärskare söker legitimation hos folket. även den brutalaste maktutövare brukar som skäl för sin maktutövning åberopa att han har fol kets stöd, och att det är folkets bästa som han strävar efter. Det är ett tal som inte håller i längden, och jag tror att det finns all anledning att avslöja hela detta underliga resonemang som förs i åtskilliga tidningar och som måhända har en viss opinionsbildande betydelse. Jag skall inte försöka besvara frågan huruvida Förenta staterna har rätt eller ej i sin aktion där ute. Vår internationella rättsordning är otvivelaktigt mycket bristfällig. Vi har en mycket lång väg att gå innan vi når det mål som heter fred på jorden och som väl är det största framsteg mänskligheten över huvud taget kan göra. Att här ensidigt förklara att all skuld ligger hos Förenta staterna och dess nuvarande administration är orättvist. Frågan är oerhört mycket mer svårbedömd än så. Jag vet under min levnad bara ett enda tillfälle då jag tyckt att man i ett stort krig kunnat se skillnaden mellan svart och vit, skillnaden mellan rättfärdighet och ondska, och det var i kampen mot den tyska nazismen. Där var det inte svårt att ta ställning. Men det finns ingen som helst anledning att göra jämförelser mellan det kriget och det som nu föres i Vietnam. Jag vill också erinra om att det inom den engelsktalande opinionen, såväl i Förenta staterna som i Storbritannien och i det övriga samväldet, utan tvekan finns en majoritet som har förståelse för Förenta staternas handlande. Jag är dock angelägen om att framhålla att den opinionen naturligtvis inte behöver ha rätt bara därför att den är i majoritet — vad som nu kan kallas »rätt» äver huvud taget. Som gammal oppositionsman kan jag inte inta en sådan ståndpunkt, eftersom jag alltid under mitt politiskt verksamma liv har stått i opposition. Men jag betraktar det som ett symtom på att den ensidiga inställning som kommit till uttryck på vissa håll här i landet — inte i regeringsdeklarationen men väl på andra håll — inte motsvaras av en utbredd opinion bland de anglosaxiska folken. Vidare skall vi komma ihåg, att om känslan för humanitet och rättvisa är stark någonstans, så är det just hos de engelskspråkiga folken. Där har det aldrig varit svårt att väcka människor till liv och entusiasm för en riktig och rättfärdig sak. Jag vet knappast några stora grupper av människor som historiskt sett och i nuläget intar en motsvarande position. Jag har i huvudsak ingen invändning mot den officiella regeringsdeklarationen, men jag vill här fästa uppmärksamheten på två saker, av vilka den ena redan har berörts i debatten. Den andra saken, som inte har berörts, är de civilisatoriska framsteg det innebär att främmande länders beskickningar betraktas som skyddad egendom. Den 18 april 1961 träffades — inte minst efter mycket intensivt förarbete från svensk sida — i Wien en överenskommelse vilken sedermera hamnade på riksdagens bord i form av en kunglig proposition och behandlades av riksdagen i vanlig ordning. Den gällde skyddandet av den diplomatiska immuniteten. Jag betraktar den överenskommelsen som ett framsteg för civilisationen och för det mellanfolkliga samarbetet. Tyvärr finns det i dag länder som inte respekterar denna immunitet. De hör dock inte till västvärlden utan till den kommunistiska världen. Jag tänker här mindre på den unge och något spritpåverkade man som slog sönder rutorna på amerikanska ambassaden och som fick ett strängt straff för det. Det straffet måste ses mot bakgrunden av de strävanden som jag här har givit uttryck för. Som herr Bengtsson i Varberg också framhöll är demonstrationer av det slaget meningslösa. De kan inte gagna något annat syfte än att uppmana till ökad nykterhet i umgänget människor emellan. Något värde som protestyttring mot ett krig kan de inte få. Sedan skall jag också säga några ord om Russelldomstolen, detta något självtagna krigstribunal som lord Russell står i spetsen för och som redan tidigare föranlett inlägg i denna debatt. Förutom yttrandefriheten är det väl karakteristiskt för demokratierna i allmänhet — och man kan kanske säga för de nordiska demokratierna i synnerhet — att de håller sig med en oberoende rättsordning. Våra domare, som utses av regeringen, förutsättes handla oberoende av de politiska makthavarna. Detta är, tycker jag, en betydande fördel och ger rättssäkerhet så långt man över huvud taget kan nå en sådan. Men vad är nu detta för människor som uppträder? De har utnämnt sig själva. Praktiskt taget alla är mycket välkända kritiker av den amerikanska krigföringen. De är kända vänsterpolitiker av olika slag. Någon form av objektivitet, som vi är vana vid när det gäller domstolar, kan man inte tillerkänna dem. Värdet av dylika ensidiga yttringar och domslut — om det nu skall bli något sådant — är utomordentligt diskutabelt. Det var med stor tillfredsställelse som jag i televisionen för någon månad sedan hörde statsministerns mycket otvetydiga uttalande, i vilket han avböjde något närmare samröre med denna s.k. domstol. Nyligen har ju Schweiz handlat — självfallet kan man säga — på samma sätt. Det är erkännansvärt att man så bestämt tog ställning mot det här besynnerliga tilltaget. Herr talman! Syftet med detta inlägg i vietnamfrågan har varit att försöka skapa en viss balans i opinionen och att mana till en viss varsamhet med mer eller mindre oöverlagda uttalanden i denna enormt svårbedömda fråga. Det finns tusen och åter tusen band mellan vårt folk och Förenta staterna. Det är ytterst angeläget att man inte företar sig någonting som gör att det därute i det stora i landet i väster, i Washingtons, Jeffersons och Abraham Lincolns stora demokrati, detta märkliga invandrarland, skapas en opinion, först smygande och sedan mera definitiv, som kanske vänder sig även mot vårt land. Jag tror inte att vi har råd att förlora den vänskap som vi har med den stora demokratien i väster. Herr talman! Min avsikt var att gå in också på det tyska problemet. Men eftersom jag ibland, då jag sitter i herr talmannens stol, med ett visst ogillande betraktar alltför långa utsvävningar från talarstolen, skall jag be att få avstå från den tilltänkta fortsättningen av mitt anförande. Vår föredragningslista är ganska pressad, och det finns alldeles säkert många fler som vill göra sin stämma hörd i denna debatt.

Herr talman! Jag skall i ett mycket kort anförande och i en absolut lågmäld och dämpad ton framföra några små reflexioner kring ett av de problem som här diskuterats under dagen och som kammarens värderade förste vice talman huvudsakligen uppehöll sig vid. I en rad områden i världen finns problem av det slag som herr von Friesen här talade om. Men under den senaste tiden har oroligheterna i Vietnam blivit det som vi kanske mest reagerat inför. Vietnam är en av de stora oroshärdarna i världen för närvarande, vilket vi är pinsamt medvetna om. Det är ett litet land som under decennier haft att utstå strider och lidanden av olika intensitet och med olika kontrahenter inblandade — stora eller små, oftast stora. För oss som på avstånd följer striderna i Vietnam är naturligtvis möjligheterna till en direkt positiv påverkan i det närmaste obefintliga. Det är väl ingen som tror något annat. Men opåverkad av händelserna där borta kan ingen svensk vara, i varje fall inte den som är normalt humanitärt utrustad. Diktatur är som regel av ondo. Den militärregim som råder i Sydvietnam är för oss lika främmande som vilket annat icke demokratiskt styrelseskick som helst. Alternativet till allt vad diktatur heter är demokrati — på sikt sett i varje fall. Det svåra är naturligtvis hur man skall gå till väga i ett så in 'flammerat tillstånd som det som råder i Vietnam. Meningarna om de aktioner som hittills gjorts går ju starkt isär — det vill jag kraftigt understryka. Här är det två olika diktaturer som kämpar. Den ena, som regerar i Sydvietnam, är en fristående, reaktionär diktatur, den andra, som regerar i Nordvietnam, är en länk i en rad kommunistregimer med förgreningar runtom i världen. Att stora delar av den sydvietnamesiska befolkningen — främst då ute i bondbyarna — försöker resa sig mot förtrycket är självklart. Det skapas givetvis en god grogrund hos dessa underkuvade att nappa på första bästa alternativ som dyker upp, när de år efter år används som utplundringsobjekt för lokala överheter av skiftande slag. Detta är inte något nytt fenomen — snarare borde man vara vis av erfarenheten. När människor lever under sådana förhållanden som dem det här är fråga om kan ett byte av regim inte innebära något sämre, inte ens om det nya är en annan diktatur. Hoppet finns att förändringen skall innebära en förbättring. Här har vi säkerligen en förklaring till att befolkningen i Sydvietnam, i sin kamp mot förtrycket i det egna landet, blivit beroende av intressen som härskar i Nordvietnam. Att i ett sådant läge bana väg för demokrati är en av de svåraste uppgifter den lyckligt lottade delen av mänskligheten kan ställas inför — en uppgift vida svårare att genomföra än raketfärder till månen. Amerikanska experter är på det klara med att det är nödvändigt att skapa sympatier hos den starkt dominerande bondebefolkningen i Vietnam. Men hur skall detta ske? Det är frågan. Vad befolkningen söker är social rättvisa, och den är naturligtvis i sin fulla rätt att göra detta. Befolkningens hat mot utsugarna är starkt och lätt att antända — lätt också att utnyttja i propagandan. Detta medverkar naturligtvis till att göra molnen mörkare för alla som hoppas på en lösning av vietnamkrisen, en lösning som skulle utgöra slutet på förtryck, våld och människoslakt och början till något som skulle kunna ge befolkningen en känsla av människovärde. De mindre staterna, till vilka Sverige räknas, kan självfallet bistå ekonomiskt i vissa fall men har säkerligen en större uppgift som opinionsbildare rörande det självklara i rätten till en människovärdigare tillvaro än den som förekommer på så många håll i världen. Natur-' ligtivs är detta ett arbete på lång sikt — det är jag alltför medveten om. Men jag tror ändå att vårt lands anseende på skilda områden — det gäller inte minst vårt styrelseskick är sådant att vi bör ha kontakter ute i världen i så stor omfattning som möjligt. Inga vägar får lämnas oprövade när det gäller stärkandet av demokratien — det är en angelägenhet för alla stater som har någon erfarenhet att tillgå. USA är i Vietnam för att hindra kommunismen att breda ut sig. Detta är kort och gott motiveringen för att det i dag finns närmare en halv miljon amerikanska soldater i Sydvietnam. Stora resurser används för den destruktiva verksamhet som ett krig alltid utgör. Kanhända kunde de ha utnyttjats till en fredlig uppbyggnad av landet. Hur mycket hade man inte kunnat vinna, om man i stället för att stödja reaktionära regimer verkat för en mera folkligt förankrad regering och i samarbete med denna sökt utveckla landet ekonomiskt och därvid också satsat på utbildningen! Jag tror att man ställer omänskliga krav om man räknar med att folket med den nu förda politiken skall få förtroende för demokratien. Det kunde vara nyttigt om vi i välfärdsdemokratierna någon gång såg nå got mer nyanserat på dessa problem och funderade litet över demokratiens förutsättningar i u-länderna. Vi tvingas måhända att acceptera att de människor som kämpar för social rättvisa tillmäter framgångar i denna kamp större betydelse än allt annat. För dem är möjligheterna att överleva viktigare än friheten att yttra sig. Detta konstaterande kan i förstone synas ofördelaktigt från demokratiens synpunkt, men jag tror inte att det behöver vara det på längre sikt. Utan social utjämning är sannolikt förutsättningarna för demokratien minimala. En rättvisare fördelning av resurserna i dessa länder med en allmän, grundläggande folkbildning som en viktig faktor för att få folket med sig tjänar troligen i längden bäst demokratiens syften. En utbredd opinion i vårt land, inte minst bland ungdomen, vänder sig mycket starkt och indignerat mot stridshandlingarna i Vietnam. I sitt huvudanförande i dag nämnde utrikesministern att inga uppslag får lämnas oprövade när det gäller att skapa fred i Vietnam. Herr talman!